Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger som svar på min fråga att man i utskottet har varit angelägen att inte bryta ut någon fråga från de överläggningar som pågår. Jag försökte i mitt inlägg klargöra varför jag ansåg att just denna fråga inte borde ingå i de överläggningar som pågår. Denna fråga är redan avgjord i sedvanlig ordning av kyrkomöte och riksdag gemensamt. År 1958 stiftade vi en lag som gav kvinnan rätt till prästämbete. Därför är herr Johanssons svar inte fullgott enligt mitt sätt att se. Jag har inte bett om motivuttalanden — jag vet att riksdagen inte kan göra några sådana. Eftersom vi har lagen ville jag veta vilken inställning utskottet har till den fråga som vi har väckt i motionen, nämligen hur länge man skall låta just sådana motivuttalanden som gjordes då gälla som ursäkt för att inte följa lagen.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i själva sakfrågan. Jag skall bara tillåta mig att korrigera utskottets ordförande på en punkt. Han vinklade ett uttalande av mig så att det blev som han själv ville ha det. Enligt honom skulle jag ha uttalat att det fanns risk för ett regimskifte. För mig måste det trots allt framstå som en förhoppning att det skall bli ett regimskifte.

Herr talman! Det är nödvändigt för mig att deklarera att jag personligen inte strävar efter att just konungen skall underteckna t.ex. bibelöversättningar. Förr var det så, och det var naturligt eftersom konungen var rikets statschef och kyrkans främste vårdare och medlem. Jag menar att vi i dag bör ha en kyrkostyrelse som kyrkan själv har utsett och som på alla områden avgör kyrkliga frågor. När herr Johansson i Trollhättan säger att vi bör verka inom kyrkan är det alldeles riktigt när det gäller kyrkliga frågor — Bibeln, bekännelser eller annat liknande. När det gäller politiska frågor kan vi arbeta i riksdagen och inom andra församlingar som har att göra med stat och samhälle. Detta är alltså min uppfattning i den frågan. Jag skulle gärna se att t.ex. ärkebiskopen, om kyrkomötet finner det lämpligt, var chef eller ordförande för kyrkan och undertecknade sådana här handlingar. När herr Johansson i Trollhättan säger att vi ropar efter ledare är det ett underligt yttrande. Vi kan ju omöjligen vara utan ledare i t.ex. stat eller samhälle, men därför dyrkar vi ingalunda ledare. Det demokratiska statsskicket verkar på det sättet. Kyrkans Herre, som vi tror på, har aldrig i historien varit utan kropp. Kyrkan betraktas som Hans kropp och det har varit naturligt att kyrkan har haft en främste företrädare som suttit ordförande när det gällt frågor om den synliga yttre kyrkan. Så har det allestädes varit, och jag tycker att vårt ”ropande” efter ledare i detta sammanhang inte är orimligt eller oriktigt utan alldeles självklart.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande 1975/76:1 behandlas vpk:s partimotion 1975:247. Utskottet yrkar avslag med hänvisning till att samma yrkande avslagits föregående år och att samarbetet mellan Sverige och EG liksom diskussionerna om en eventuell utvidgning av detta samarbete till andra områden bedrivs i överensstämmelse med den av riksdagen godkända propositionen 1972:135 angående EG-avtalen. Varför återkommer då vpk med motion om uppsägning av de nuvarande EG-avtalen, alternativt med krav på direktiv om icke utvidgning av bestående avtal? Jo, detta återkommande krav får ses som en konsekvent uppföljning av den hållning partiet intog under den utdragna politiska kampen mot Sveriges anslutning till EG. Kravet får också ses som en konsekvent uppföljning av den hållning partiet intog till regeringens proposition 1972:135 angående EG-avtalen. Vilka är då partiets huvudskäl till den hållning som det intagit till EG och till Sveriges förbindelser med EG? De huvudskäl vi anförde mot anslutning för Sveriges del anser vi har relevans också i fråga om ett handelsavtal, om detta avtal utvidgas till att bli något mer än bara ett avtal för just handel. En hel katalog av argument skulle också nu kunna anföras, men jag inskränker mig till att ange några huvudskäl. Vi menar att det inte går att helt särskilja ekonomi och politik från varandra. Ekonomiskt utbyte, särskilt då i reglerade och bundna former, leder lätt till också politiska bindningar. Sådana bindningar kan bli belastande för ett land som vill vara alliansfritt i fred och neutralt i krig. En sådan belastning kan vara internt svårbedömbar just därför att det inte är vi själva som bedömer vår trovärdighet på detta område utan det är främmande makter i vår omvärld. Vid behandlingen i december 1972 av regeringens proposition nr 135 om avtal med EG anförde utrikesutskottet på s. 25 i sitt betänkande nr 20 ”Utgångspunkten för valet av formen för svenskt deltagande i det europeiska ekonomiska samarbetet har varit att deltagandet inte får försvåra eller omöjliggöra ett strikt iakttagande av de krav som neutralitetspolitiken ställer. Därom har enighet rått i riksdagen.” Det är en av huvudgrunderna till att vi anser att avtalen med EG skall vara just bara handelsavtal och inte något mer. Ett annat viktigt allmänt skäl i vår kritik av blockbildningar av typ EG är effekterna på världshandeln av sådana blockbildningar, särskilt effekterna för de fattiga länderna i tredje världen.

Från regeringshåll har i samband med propositionen om EG-avtalen uttalats att målsättningen för Sveriges handelspolitik är att i världsvid skala verka för en fri handel och således inte bara inom en begränsad krets av länder. Går då denna målsättning, som också vi anser vara riktig och viktig, ihop med blockbildningar av EG-typ? Om man får tro regeringens uttalande och utrikesutskottets skrivning från år 1972, skulle det gå ihop.

Dessa strävanden utgör led i arbetet för att uppnå mera världsomfattande fri Västeuropa utgör i dag den viktigaste avsättningsmarknaden för svensk export. Av denna går ungefär två tredjedelar till länder som är medlemmar i den utvidgade europeiska ekonomiska gemenskapen .” Denna allmänna bedömning av inriktningen av svensk handelspolitik kan vi i och för sig dela. Men vad vi inte kan dela är bedömningen att EG-avtalen för Sveriges del skulle utgöra ett led i arbetet för att uppnå mera världsomfattande frihandelslösningar. En så känd ekonomisk vetenskapsman som Gunnar Myrdal har, i likhet med oss, en annan bedömning vad gäller block av rika industriländer kontra en mera världsomfattande frihandel. Myrdal hävdar, att gemenskaper av EG-typ är ett säkert sätt att öka regionaliseringen i världens ekonomi. Effekten av en sådan regionalisering blir att olika världsregioner tenderar att öka sitt beroende av varandra och minska handel och kontakter med andra länder. Som vi ser det, och som också professor Myrdal ser det, utgör blockbildningar av typ EG inte något steg på vägen till en sådan typ av världshandel där också de fattiga länderna får en rättmätig plats. Att vi således finner att effekten av EG blir diskriminering och utestängning av andra, främst fattiga, länder strider mot Sveriges deklarerade handelspolitik. Vi hävdar att det är skäl för att Sverige inte involveras i EG utöver ett avtal som rör endast handel. Ett annat skäl, som vi tidigare framhållit och som aktualiseras av nyligen inträffad händelse, är Sveriges möjlighet att föra en självständig ekonomisk politik. Ett land som Sverige, som vill stå alliansfritt i fred och neutralt i krig, måste ständigt räkna med att i händelse av krig bli avspärrat från handel med omvärlden. Denna avspärrning kan givetvis bli mer eller mindre total, men vi måste räkna med den i vår beredskapsplanering. Sveriges situation är i dag en helt annan än vad den var vid krigsutbrottet 1939. Vi lever nu på en materiellt mycket högre nivå än då. Men denna högre materiella nivå är bl.a. en följd av specialisering och ökad utrikeshandel. Det betyder att viktiga råvaror och även konsumtionsvaror som tidigare kunde produceras inom landet nu importeras. Tillverkningen av en sådan aktuell konsumtionsvara, nämligen skor, håller på att dö ut inom landet. Jag har personligen märkt detta av den anledningen att jag kommer från ett län som bara för några tiotal år sedan sysselsatte tusentals personer med skotillverkning. Nu har den svenska skotillverkningen gått ned till en nivå som kanske motsvarar ett par skor vartannat år per invånare här i landet. Regeringen har ur beredskapssynpunkt funnit det oacceptabelt att nivån får sjunka ytterligare och infört restriktioner till skydd för den svenska skoproduktionen. Vi känner alla till den reaktion som följt inom EG. Både den svenska åtgärden och reaktionen inom EG ligger ännu inom avtalets ram, men det visar vilka reaktioner som utlöses om Sverige söker hävda rättmätiga nationella intressen. Ett annat skäl, som vi åberopat i motionen, är hindret för Sverige att i vissa lägen införa avgifter på speciellt vinstgivande export till EG. Med hänvisning till avtalets artikel 7 har det ansetts otillåtet för Sverige att, i en exportkonjunktur med höga exportvinster, som ekonomiskt-politiskt medel införa särskilda exportavgifter på export till EG. Vi menar att detta förhållande är begränsande för Sveriges möjligheter att självständigt föra ekonomisk politik. Jag har redan i flera sammanhang påpekat att vpk vill ha ett avtal med EG som endast avser handel. Är då inte de befintliga avtalen med EG endast handelsavtal? Jo, enligt utrikesutskottets skrivning i dess betänkande nr 20 år 1972 skulle de vara detta. Man säger på s. 25-26: ”De överenskommelser, som Sverige träffat med de europeiska gemenskaperna och som nu av Kungl. Maj:t förelagts riksdagen för godkännande, utgör frihandelsavtal av samma karaktär som EFTA-konventionen. Inga bestämmelser i överenskommelserna leder till att beslutanderätt som tillkommer de svenska statsmakterna eller svenska myndigheter överlåtes på gemenskapernas organ. Varje beslut om en utvidgning av samarbetet mellan Sverige och gemenskaperna måste enligt avtalen (art.

Herr talman! Min plädering för utskottets skrivning skulle kunna göras mycket kort med hänsyn till att utskottet är helt enigt och på grund av att vi har haft grundliga föredragningar i denna fråga. Men det har gjorts vissa påståenden både i motionens text och av herr Israelsson från talarstolen, som inte bör förbli helt oemotsagda utan bör ses i ett något vidare sammanhang. Det har inledningsvis i debatten sagts att den motion som nu behandlas innehåller samma yrkande som det som ställdes i motsvarande motion vi hade att behandla i fjol. Nu som då vill vpk säga upp avtalen med gemenskaperna. Medan fjolårets motion hade en mer lättflytande journalistisk prosa har den text som motionärerna nu presenterar en annan utformning. Beskrivningen i år är emellertid lika svepande och argumentationen är densamma. Det uttalas stor misstro mot de avtal som Sverige träffade med de europeiska ekonomiska gemenskaperna efter riksdagsbeslutet hösten 1972. Vid riksdag efter riksdag har utskottet bemött åtskilliga av de påståenden som gjorts och de farhågor som motionärerna ger uttryck för. Senast vid föregående års riksdag diskuterade vi ganska utförligt dessa frågor. Det finns skäl att erinra om den mycket långa och tidvis hetsiga debatt som fördes innan den svenska ståndpunkten fastlades 1972. I den kommunistiska motionen görs det häpnadsväckande påståendet att ”regeringen — och för den skull också riksdagsmajoriteten — var öppna anhängare av ett svenskt medlemskap i EEC”. Jag vill bara nämna för herr Israelsson att vi inte var vare sig öppna eller dolda anhängare av en svensk anslutning till EEC. Det citerade säger åtskilligt om sanningshalten i motionen. Jag har tidigare erinrat om förre statsministern Tage Erlanders djupa engagemang och hans tal vid Metallindustriarbetareförbundets kongress 1961. Detta tal var en klar markering av den svenska ståndpunkten — ett tal som alltjämt behåller sin aktualitet och är värt att läsas på nytt. Upprepade gånger och med stor skärpa underströks den svenska folkmajoritetens uppslutning kring neutralitetspolitiken och oberoendet som ett starkt vägande skäl för oss att inte ansöka om fullt medlemskap. Det var därför ingen tillfällighet att förhandlingarna mellan Sverige och EG skulle ta så lång tid i anspråk som de gjorde. Vi fick följa en debatt - främst mellan socialdemokratin och högern — och de många turerna i denna fråga, som pågick i över ett decennium. Enbart detta faktum utgör en garanti för att avtalet inte tillkommit av en slump. Det bekräftas också av att avtalet nu fungerar väl. I den nya motionstexten framhåller kommunisterna som ett skäl för att säga upp avtalet att Sveriges andel i handeln med EG under den allra senaste tiden har minskat något. Herr Israelsson uppehöll sig f. ö. vid det i sitt anförande. Att den ändå utgör ca 50 26 av den samlade svenska utrikeshandeln tycks vara av mindre intresse. Orsakerna till detta är kända: det ekonomiska klimatet har blivit kärvare. Under perioden januari-augusti i år har vår handel med EG sjunkit från 48,5 96 till ca 45 96 av vår totala handel. Samtidigt med detta har vår handel med oljeländerna ökat med 94 96 och även i handeln med Östeuropa har mycket stora ökningar skett — en 48-procentig ökning av vår export. Det svenska EG-avtalet har inte lagt hinder i vägen för det. Att detta har varit möjligt i en kärv konjunktur glädjer oss alla — jag förmodar att det glädjer även dem som skrivit under vpk:s riksdagsmotion! Men att därav dra slutsatsen att vi borde bryta upp EG-avtalet — uppgörelsen med den grupp länder som traditionellt intar en så dominerande ställning i vår utrikeshandel — vill jag beteckna som befängt och inte värt att offra så många ord på. När sedan motionärerna återigen varnar för att regeringen skulle umgås med lömska planer på att, som det heter, ”på smygvägar” inlemma Sverige i EG, är detta en seglivad konspirationsteori, som bemötts otaliga gånger. Vad finns det f.ö. för skäl att hysa sådana ambitioner, när vi har fått ett avtal som vi är nöjda med och som godkänts av en betryggande riksdagsmajoritet? Jag vill inte förlänga debatten i dessa frågor ytterligare, men i motionen talas också om att Sverige uttalat sitt intresse inom miljövårdsområdet, transportpolitiken och den offentliga upphandlingen. Jag vill därför erinra om att vi också har ett mycket omfattande och framgångsrikt samarbete med öststaterna när det gäller vissa miljövårdsfrågor. I motionen påstås att Sverige skulle medverka till att sänka säkerhetskrav för att möjliggöra handel. Påståenden av det slaget är karakteristiska för motionen, som avslöjar antingen okunnighet eller illvilja. Jag vill erinra om de mycket energiska insatser som görs i svensk och nordisk regi för att öka standardisering och testningsverksamhet, och jag anser att det vore av mycket stort värde om även öststaterna ville medverka i detta tekniska och säkerhetsskapande integrationsarbete. Vi har mött dessa problem bl.a. vid överläggningar i Nordiska rådet. Motionärerna nämner att Sverige ansökt om associering av det svenska fusionsforskningsprogrammet inom Euratom. Det är riktigt. Även detta anför motionärerna som ett argument för Sverige att säga upp EG-avtalet. Personligen anser jag — och det är säkerligen också utskottets mening —- att det är betydligt klokare att först ta del av det avtal som inom kort kommer att föreläggas oss i en proposition till riksdagen och som utgör ett näraliggande exempel på att det inte sker någon utvidgning av vårt engagemang med EG utan att riksdagen först får ta ställning till ärendet. Vi kommer att få göra det inom kort, och då får vederbörande utskott som vanligt behandla förslag och riksdagen kan i vanlig ordning helt öppet diskutera och fatta beslut i ärendet. Och så några ord om en missuppfattning i motionen som jag gärna vill rätta till! I motionen står det: ”På transportområdet gick Sverige reservationslöst med på ADR-överenskommelsen.” Den s.k. ADR-överenskommelse som omnämns i motionen avser säkerhetsregler vid internationella vägtransporter av farligt gods. Denna överenskommelse har dock inte slutits med EG, utan är en europeisk konvention som upprättats inom ramen för ECE, dvs. FN:s Europakommission. Till denna överenskommelse har hittills anslutit sig 14 länder förutom Sverige. Större delen av dem är västeuropiska länder, men där ingår också Polen, Östtyskland och Jugoslavien. Denna breda anslutning bör kännas betryggande även för motionärerna. Herr talman! Den stora uppslutning som skedde när avtalet antogs av 1972 års riksdag och behandlingen av de frågor som sedan dess varit aktuella ligger helt i linje med riksdagens ställningstagande. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Någon stor EG-debatt blir det väl inte i dag, och det är kanske inte heller lämpligt att ha en sådan just nu. Herr Palm uppehöll sig i huvudsak vid vad som står i motionen — vilket i och för sig icke är fel — och mycket litet vid det som jag sade i mitt inledningsanförande. Men även om herr Palm var i viss mån polemisk, konstaterar jag att han egentligen polemiserade mot vissa punkter i motionen, inte mot de grunddrag i motionen som jag gick igenom. Han lyckades också vaska fram någon liten formell felaktighet som han kunde angripa. Jag vill emellertid göra några kommentarer till herr Palms anförande. Enligt min mening är det uppenbart att den svenska socialdemokratin har hanterat EG-frågan betydligt mycket klokare än vad den norska har gjort. Statsminister Erlander tog redan i sitt tal inför Metallkongressen 1961 en mera klar ställning. Då befann sig den här diskussionen i ett begynnande skede, och det var långt ifrån avgjort om slutpunkten skulle bli medlemskap eller ej. Vi kan bara tänka oss att det hade blivit ett borgerligt maktövertagande på ett relativt tidigt stadium — då kanske Sverige i dag hade varit medlem i EG; det vet vi inte. Herr Palm berörde också utvecklingen av handeln med EG. I motionen behandlas en viktig sak, som han i och för sig inte angrep i sitt anförande. Där sägs nämligen att det egentligen sedan lång tid tillbaka har funnits belägg för att det inte är tullarna utan andra faktorer som avgör hur handeln mellan länder utvecklas. Nu sade herr Palm att handeln med EG på den senaste tiden har minskat, och det sammanhänger ju med de faktorer som jag angav i mitt anförande, nämligen nedgång i sys Det skulle vara befängt att bryta upp de nuvarande EG-avtalen, menade Onsdagen den herr Palm sedan. Det beror allt på, det. Vi har i och för sig ett an 19 november 1975 drahandsyrkande i motionen som innebär att vi inte skulle bryta upp ur samarbetet utan nöja oss med garantier mot utvidgningar av det, men Uppsägning av av voteringstekniska skäl kommer det inte att ställas under proposition — avtalen med de här i kammaren. europeiska Så säger herr Palm att den som talar om att säkerhetskraven skulle = gemenskaperna, sänkas för svensk del är antingen helt okunnig eller också illvillig. I m.m. motionen berörs den anpassning till EG som har skett på olika områden — mervärdeskatten, tekniska anpassningar osv. Den anpassningen skulle i en framtid kunna underlätta ett medlemskap, om den frågan skulle resas av en ny regering här i landet. Vad säkerhetskraven beträffar kan man ju inte helt och hållet utesluta att en anpassning till EG kan innebära att Sverige måste sänka sina krav för att få likartade förhållanden. I övrigt har jag inte mycket att tillägga. De stora, principiella frågorna tycker jag att jag klargjorde i mitt första inlägg, och de synpunkterna har herr Palm som jag ser det inte vederlagt.
Herr talman! Det finns ingen anledning att förlänga den här debatten. Vi uppehöll oss ganska utförligt vid frågan om när det blir aktuellt att utvidga detta avtal. Det har givits klart besked i föregående års debatt, och det har också framgått av utskottets skrivning att här sker inga sådana utvidgningar, utan frågan ställs under riksdagens prövning. Jag har också ett exempel på detta. Rent allmänt kan man väl ändå säga om den här lilla debatten att vi alla är överens om att vi måste ha en utrikeshandel som är ganska . omfattande, om vi skall klara den fulla sysselsättningen och den standardutveckling som vi alla vill ha. Det är märkligt att man från vpk:s sida säger nej till EG-avtalet och att vi sedan fick uppleva det ledsamma i lördags, när vi skulle bygga upp den nordiska investeringsbanken, att nordiska kommunister tillsammans med högern gick emot upprättandet av denna bank, som bl.a. har till uppgift att främja exportansträngningarna. Det finns så mycket negativism i vpk:s motion och herr Israelssons inlägg att det skulle vara intressant att veta vad vpk i stället ville göra för att möjliggöra den kraftiga expansion av vår utrikeshandel som är alldeles nödvändig. Man behöver inte hänvisa alltför omständligt till vad massaarbetarna i Norrlands kustdistrikt — eller malmarbetarna — har att säga i det här läget, när alla påtagligt upplever vad exporten i själva verket betyder.
Herr talman! Vi är väl snart färdiga med den här debatten. Detta med den nordiska banken vill jag inte diskutera med herr Palm. I princip brukar jag inte vilja diskutera frågor som jag inte har satt mig in i och 119 inte känner till. Däremot kanske det ibland kan vara så som Karl Kilbom, som bla. var ordförande i folkparkerna, på sin tid sade i en debatt: Det man vet minst om är man ofta säkrast på. Därför tycker jag att man inte skall ge sig in på att diskutera sådant som man inte är någorlunda säker på — och vara tvärsäker. Sedan har jag inte så mycket att tillägga utöver vad herr Palm har sagt. Jag bara konstaterar att vi inte har krävt att Sveriges utrikeshandel skall minska. Vi kräver bara att den skall vara reglerad på ett strikt sätt, så att Sveriges oberoende och ekonomiska handlingsfrihet behålls och att Sveriges neutralitet inte sätts i fråga. Allt detta står i och för sig i propositionen och i utskottets skrivning från 1972, och jag har också citerat det. Vad vi kräver är att man i alla sammanhang skall hålla sig till detta. Är herr Palm överens med mig om att man skall strikt skall göra det, så tror jag inte att vi i sak är så oense.
Herr talman! Bara en liten korrigering av vad herr Palm sade. Han åberopade vad som hände i lördags, då enligt hans uppgift kommunisterna tillsammans med högern gick emot den nordiska investeringsbanken. Det var en inkorrekt beskrivning. I själva verket var läget följande. De danska och norska kommunisterna röstade för banken. De finska kommunisterna röstade mot. Herr Hermansson avstod. Vid voteringarna förelåg ett förslag från moderaterna i Sverige om ett finansieringsinstitut. När det förslaget föll, avstod moderaternas representanter från Sverige vid slutröstningen. Så var det, men det var i lördags, och det är ju flera dagar sedan.
Herr talman! Det är detta nejsägande som är kolossalt intressant att följa. Den attityd som man har intagit från herr Israelssons parti stämmer inte så väl med de krav som hans partivänner ställer när man träffas på arbetslöshetsorterna.
Herr talman! Bara några ord till. Vad vi har sagt nej till har jag ju redan deklarerat. Vi säger egentligen nej till en samordnad europeisk monopolkapitalism. Som herr Palm vet förordar vi en annan samhällsordning, en socialistisk ordning. Vi menar att om vi involveras i ett större kapitalistiskt sammanhang så kan det i ett givet historiskt läge bli så att genomförandet av en ny samhällsordning — en socialistisk ordning — i Sverige försvåras just på grund av detta. Den historiska erfarenheten har ju visat att blir det samhällsomvälvningar då sker de i regel inte i världsskala, utan det är i enskilda länder som de sker. Hålls det samman i block på det här viset och man blir involverad i ett block kan det uppstå svårigheter med den här omvälvningen. Det är därför som vi säger nej till bindningar som går utöver Herr Palm hänvisade delvis till den debatt som han förra året hade Onsdagen den med herr Svensson i Malmö. I den debatten sade herr Palm enligt pro 19 november 1975 tokollet att den motion som vpk hade väckt var så skriven att den låg på gränsen till oförskämdhet. Då vill jag bara erinra om, även om det = Studiemedel till kanske är ovidkommande i det här sammanhanget, att den kanske allra — vissa studerande vid första inom arbetarrörelsen i Sverige — med samma efternamn som herr = juridiska fakulteten Palm — som väckte tankar om en ny samhällsordning hade oförskämdi Lund heten att kräva ett socialistiskt samhälle.

Herr talman! I motionen 1211 har jag begärt att de juris studerande som är inskrivna vid Lunds universitet och som bedriver sina studier vid Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet skall få rätt till studiemedel. Sådana medel utgår inte, därför att de studerande inte 121 anses vara heltidsstuderande vid något av dessa universitet, och därför att Kursverksamhetens utbildning inte anses berättiga till studiemedel. Detta har medfört att flera hundra juris studerande varje termin går miste om en väsentlig förmån. Antalet juridikstuderande i Göteborg uppgick exempelvis vårterminen 1973 till 431, höstterminen 1974 till 394 och höstterminen 1975 till 274. Under årens lopp har upprepade ansträngningar gjorts för att komma till rätta med missförhållandena. Utskottet har också med föredömlig noggrannhet redovisat den tröstlösa gången av det här ärendet. Så sent som i våras avvisade riksdagen, i enlighet med utbildningsutskottets förslag, en tänkbar lösning. Att det med litet god vilja går att finna lösningar visar det förhållandet, att viss sekreteraroch korrespondensutbildning, som meddelas av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, upptagits i regeringens förteckning över läroanstalter och utbildningslinjer vid vilka studiemedel kan utgå. Socialförsäkringsutskottet har glädjande nog men med viss försiktighet vågat sig på det konstaterandet att utskottets inställning inte innebär ”att utskottet anser rådande förhållanden för ifrågavarande juridikstuderande tillfredsställande”. Centrala studiestödsnämnden, skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet har i sitt av utskottet åberopade yttrande den 27 maj i år till utbildningsdepartementet framhållit att den studiesociala situationen för denna typ av studerande är otillfredsställande. Det är konstateranden som inte minst de studerande själva kraftigt understrukit under årens lopp. Utöver rena rättvise-och skälighetssynpunkter vill jag peka på ytterligare en omständighet som talar för ett snabbt ingripande. Ofta har det påtalats att rekryteringen till juristutbildningen inte sker från tillräckligt vida grupper inom vårt samhälle. Hur skall man kunna råda bot på en snedrekrytering, när det år efter år endast är ungdomar med egna inkomster eller med föräldrar som betalar de långvariga studierna, som har möjlighet att läsa juridik i Göteborg? Alla andra studerande, som under årens lopp har velat bedriva studier just i Göteborg, har utestängts från juridikundervisningen. Utskottet har nu anvisat en väg till lösning, och det är att den aviserade utredningen om kompetensfördelningen mellan det offentliga utbildningsväsendet och studieförbunden också kommer att behandla studiestödsfrågorna. Jag vill understryka vikten av att så sker men också betydelsen av att en lösning snabbt kommer till stånd. De studerande som det här gäller har tillräckligt länge fått vara helt utan sådana bidrag som tillkommer så gott som alla som deltar i undervisning i detta land. För dagen har jag emellertid, herr talman, inte något annat yrkande än utskottet.

Nr 24 Herr talman! En utvidgning av rätten till studiemedel till att gälla Onsdagen den även juridikstuderande vid Kursverksamheten i Göteborg, som föresla 19 november 1975 gits i en motion av fru Lindquist, skulle få en styrande effekt på den högre utbildningen. Staten skulle därmed avhända sig kontrollen över = Studiemedel till såväl lokalisering som dimensionering av den högre utbildningen. vissa studerande vid Enligt socialförsäkringsutskottets uppfattning bör det statliga studie = juridiska fakulteten stödet liksom hittills i första hand knyta an till den av statsmakterna i Lund organiserade utbildningen. Frågan om juristutbildningen i Göteborg måste därför lösas på annat sätt än genom att man ändrar de grundläggande principerna för studiestödstilldelningen. I betänkandet pekar vi på att frågor av det här slaget bör prövas av de nyinrättade organisationskommittéerna för planering av högskoleundervisningen. Det har också tidigare i år fastslagits av riksdagen med anledning av en motion om inrättande av en juristlinje vid just Göteborgs universitet. En utvidgning av rätten till studiemedel kan inte heller enbart gälla studerande vid Kursverksamheten utan måste avse alla studerande på eftergymnasial nivå vid studieförbundens cirklar. Man måste alltså sätta in frågan i ett större sammanhang. Utbildningsministern har också tidigare i år aviserat en utredning om kompetensfördelningen mellan universiteten och studieförbunden. Den utredningen bör även ta upp studiestödsfrågorna för behandling.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
Herr talman! Jag vill bara tillägga att det ända sedan den här undervisningen började 1967/68 har hänvisats till olika utredningar, och olika formella skäl har åberopats mot att dessa juris studerande skall få några studiemedel. Och när man har begärt en juridisk linje i Göteborg har det också skjutits på framtiden. Nu senast är det organisationskommittéerna som skall ta ställning till detta. Det medför såvitt jag förstår att också den frågan kommer att skjutas på framtiden. Jag har tagit upp denna fråga därför att jag anser att det är brådskande att dessa studenter får studiemedel. Det är ytterst otillfredsställande att detta har fått fortgå så länge som det redan gjort.

Herr talman! Debatten kring ett utbyggt och bättre system för grundtrygghet är inte ny. Vi har från centerns sida drivit den här frågan under en lång följd av år. Jag vill nu gärna erkänna att vi är glada över att regeringen tillsatt den utredning som vi länge efterlyst. Det avsnitt av utredningens direktiv som berör behovet av bättre samordning av det nuvarande systemet finns det ingenting att invända mot. Däremot tycks direktiven begränsa utredningens möjligheter att förutsättningslöst pröva olika modeller till en utbyggd grundtrygghet. Det vore olyckligt om utredningen skulle styras av den rätt ytliga analys av olika former av ekonomisk minimigaranti som utförts av den socialpolitiska bidragsutredningen inom socialdepartementet. Om den utredningens rapport i detta avseende skulle bli vägledande för den tillsatta parlamentariska utredningens arbete, får denna stora svårigheter att ta det helhetsbegrepp på de framtida trygghetsfrågorna som så många länge väntat på. Det är av det skälet som vi från centerns sida fogat ett särskilt yttrande till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10. Den socialpolitiska bidragsutredningen medger att man endast lagt vissa synpunkter på de olika modeller till allmänt grundbidrag som redovisats i rapporten. Det är alltså inga djupare och mera ingående studier som man utfört. Det visar bl.a. det faktum att man i sina kalkyler inte 129 tagit med alla de kostnader som faller bort från samhällets utgiftssida vid t.ex. införandet av ett allmänt folkbidrag. När man utelämnar så stora kostnadsposter som barnbidrag, socialhjälp, bostadstillägg och studiesocialt stöd utgör, så blir givetvis den ekonomiska bilden missvisande. Varför redovisar man inte de ekonomiska vinster som ligger i en förenklad administration? Utredningen medger att dessa vinster kan uppnås men avstår från att beräkna dem. Lika obegripligt är det att man inte sökt uppskatta de inkomster som samhället får genom att folkbidraget beskattas. För en stor del av inkomsttagarna kommer 70 å 80 96 av detta grundbidrag att gå tillbaka till samhället i form av skatteintäkter. Det är heller inte självklart att barnbidraget i folkbidragets form måste höjas med 300 å 400 96. En fördubbling av barnbidraget skulle t.ex. ge barnfamiljerna en väsentligt högre standard. Utredningens slutsatser i vad det gäller att med olika modeller skapa ett bättre grundtrygghetssystem har tillkommit på alltför lättvindiga grunder. Därför hoppas jag innerligt att utskottets bedömning av utredningens direktiv är riktig och att de ger möjligheter att pröva och föreslå långtgående förändringar av trygghetssystemet i syfte att uppnå en bättre grundtrygghet för alla. Om vi är överens om att skapa detta heltäckande trygghetssystem räcker det inte med att förbättra samordningen av de många och rätt splittrade former av försäkringar och bidrag som vi har i dag. Det krävs någon form av grundtrygghetssystem, om det sedan skall kallas för en utbyggd socialförsäkring eller garanterad minimiinkomst har mindre betydelse. Huvudmålet måste vara att åstadkomma en omfördelning, där de sämst ställda får det väsentligt bättre.

Herr talman! Motioner om en medborgarförsäkring och om medborgarbidrag har varit föremål för riksdagens behandling i en lång följd av år. Förslag i den riktningen har tidigare avslagits av riksdagen, och även i år föreslår utskottet att motionerna skall avslås. När det gäller folkpartimotionen av herr Hörberg, 1975:1203, vari föreslås att frågan om ett allmänt medborgarbidrag blir föremål för utredning, ställer sig utskottet, i varje fall dess majoritet, skeptisk. De fördelar som förs fram i motionen är säkerligen mycket diskutabla. Om man skulle följa motionärens förslag om ett grundbidrag på t.ex. ett basbelopp, måste man ändå införa påbyggnadsanordningar i princip enligt samma system som vi nu har, om man vill ge den enskilde medborgaren ett så gott skydd som möjligt. När utskottet även i år avstyrker motionsyrkandet kan vi stödja oss på socialpolitiska bidragsutredningen som har avlämnat sin rapport om kartläggning av samordningsfrågor i det socialpolitiska bidragssystemet. I rapporten har utredningen berört frågan om ett allmänt folkbidrag och liknande former av minimistandard för alla medborgare, men avvisat tanken på att införa någon sådan bidragsform. I fråga om ett allmänt folkbidrag har utredningen konstaterat att ett sådant inte är ekonomiskt genomförbart. Utredningen anser i stället att man i fortsättningen bör Nr 25 inrikta sig på en samordning av nuvarande bidragssystem. Dessa synpunkter delas av utskottsmajoriteten. Den parlamentariska utredning som riksdagen begärde förra året och som skulle få i uppdrag att göra en samlad översyn av det socialpolitiska — Medborgarförbidragssystemet har nu tillsatts och påbörjat sitt arbete. Denna översyn = säkring och medfår visa om och på vilket sätt det kan vara möjligt att få till stånd en = borgarbidrag samordning. Visar det sig möjligt att åstadkomma förenklingar, förbättringar och större överskådlighet, är det väl ingen som har någonting emot detta. Men därifrån och till frågan om en allmän medborgarförsäkring är steget, såvitt jag kan förstå, mycket långt. När det klagas över att våra skatte-, socialförsäkrings-och bidragssystem är så svåröverskådliga och besvärliga att många bidragsberättigade går miste om sina rättigheter, vill jag nog påstå att detta är en sanning med viss modifikation. Vi har ju ändå samhällsorgan som är beredda att stå allmänheten till tjänst. Många av bidragsformerna är samordnade till försäkringskassorna som lämnar en god information och där det är lätt att erhålla upplysningar i olika sammanhang. Även om de tankegångar som förs fram i motionen och de två särskilda yttrandena har ett visst intresse, tycker jag ändå att de inte är tillräckligt intressanta för att prövas särskilt i utredningssammanhang. Den tillsatta utredningen har vida direktiv, och det får bli utredningens sak att pröva och avgöra vilka vägar man skall beträda i detta sammanhang. Det talas här om minimistandard och grundtrygghet. Det låter kanske bra, men jag har inte riktigt klart för mig vad som åsyftas och hur långt man vill gå. Om man skall skapa en grundtrygghet för alla medborgare i form av ett allmänt bidrag, som skulle utgå till alla oavsett behovet, måste det bidraget vara ganska högt om det verkligen skall ge god grundtrygghet. Då blir det fråga om så stora belopp att man måste ställa sig frågan om detta skulle vara realistiskt. Jag tror inte att så är fallet. I fp-motionen anförs vissa exempel på vad ett medborgarbidrag skulle ersätta. Är det någon som tror eller ens kan begära att en arbetslös eller en som är sjuk skulle nöja sig med den minimistandard som man här tycks vara inne på, nämligen basbeloppet? Vi måste alltså ändå ha en hel del försäkringar kvar: arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring osv. Vidare måste vi ha kvar bostadsbidrag och mycket annat. Jag tror inte att man skulle vinna särdeles mycket på ett sådant här grundbidrag. Skulle det ha någon mening måste det vara så högt att kostnaderna skulle bli svindlande. Socialpolitiska bidragsutredningen har beräknat kostnaderna för ett allmänt folkbidrag. Om medborgare över 20 år skulle erhålla ett bidrag på 10 000 kr. och om medborgare under 20 år ända ned till de nyfödda skulle få avtrappade bidrag ned till 2 500 kr. skulle kostnaderna belöpa sig till 72 miljarder kronor årligen. Till saken hör att inkomsterna under budgetåret 1974/75 låg på 73 miljarder kronor. Från den summan skall självfallet, som herr Andersson i Nybro säger, räknas bort en del bidrag 131 som redan nu utgår. Sifferuppställningen visar dock klart att väsentliga kostnadsökningar skulle erfordras om vi skulle införa ett medborgarbidrag som något så när skulle täcka grundkostnaderna för vederbörande. Nej, jag tror att vi även i fortsättningen måste ha differentierade bidragsformer för att åstadkomma största möjliga utjämning inom ramen för tillgängliga resurser. Men detta är självfallet, herr talman, en fråga som den nu tillsatta utredningen får syssla med och i sinom tid lägga fram förslag om.

Herr talman! Jag vill påminna herr Karlsson i Ronneby om att utskottet i sin skrivning har tolkat direktiven så, att utredningen skall ha möjlighet att pröva ett grundtrygghetssystem som omfattar alla människor. Det är inte särskilt klokt att i ett så här tidigt skede såga av de förslag som utredningen bör pröva i sitt arbete. Jag tror dessutom att herr Karlsson drar felaktiga slutsatser av departementsutredningens rapport. I den medger man att man har gjort vissa ansatser till utvärdering av de olika modellerna till en minimiinkomst. Men det är bara ansatser. Det skulle vara djupt olyckligt om man utifrån denna rätt ytliga genomgång drar slutsatsen att det inte är möjligt att komma fram denna väg. Det finns, det vill jag upprepa, ingen beräkning av de kostnader som på en rad områden faller bort för statskassan — barnbidragen, socialhjälpen, studiesociala stödet och delvis även bostadstilläggen. Om man dessutom tar hänsyn till de ekonomiska vinster som ligger i ett administrativt förenklat system och till de skatteinkomster som följer med denna uppläggning är det fel att nu dra den slutsatsen att denna reform är omöjlig att finansiera. Om vi är överens om själva målsättningen i denna reformering av det sociala trygghetssystemet, om vi är överens om att täppa till luckorna och skapa ekonomisk grundtrygghet för alla, tror jag att problemställningarna blir rätt likartade oavsett om vi försöker gå vägen via en allmän socialförsäkring som omfattar alla eller via ett allmänt folkbidrag. Båda modellerna måste få en sådan inriktning att man bättre än f,n. kan omfördela resurserna till de sämst ställda i samhället. Det är här huvudproblemet ligger. Därutöver är det naturligtvis också fråga om ett administrativt enkelt system. I det avseendet har arbetsgruppen i socialdepartementet givit ett rätt högt betyg åt det allmänna folkbidraget och erkänt att det har klara administrativa fördelar.

Herr talman! Utredningens direktiv är ganska vidsträckta i den bemärkelsen, att vi skall röra oss över praktiskt taget hela fältet när det gäller samordningen av de olika sociala bidrag som nu utgår. Däremot framgår av direktiven att vi skall hålla oss inom de nuvarande ekonomiska ramarna. Herr Andersson i Nybro påstår att jag sagt att bidraget skulle komma att uppgå till 72 miljarder kronor och att därmed tanken på ett medborgarbidrag är avsågad. Så är ingalunda fallet. Min personliga reflexion var att den nuvarande ekonomiska ramen för de sociala bidragen inte räcker för en sådan här uträkning. Det var detta jag ville visa när jag sade att ett medborgarbidrag på 10 000 kronor, som successivt nedtrappas, skulle innebära en utgift på 72 miljarder kronor. Jag tillade att man från denna summa givetvis måste dra de bidrag som nu utgår, men beloppet 72 miljarder kronor ger ändå en klar antydan om vilka fantastiska belopp vi i detta sammanhang rör oss med. Men utredningen skall undersöka hur en sådan här samordning kan ske.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

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11 behandlar bl.a. motion 1975:1195 av herr Gernandt och mig, i vilken vi påtalar att hörselskadade ungdomar på grund av sitt handikapp till övervägande del har väsentligt längre studietid än normalhörande. Hörselskadade ungdomar kan sålunda gå i gymnasieskolan även efter myndighetsålderns inträde. En icke ovanlig studiegång är tio år på statlig specialskola, som ibland tar in barn först vid åtta års ålder, ett år vid rehabiliteringsklinik och tre till sex års gymnasium. Den långa studietiden gör det ibland nödvändigt med ett års studieavbrott. Enligt min mening måste man i större utsträckning än vad som nu sker beakta de hörselskadades behov av att vid gymnasiala studier erhålla ett samordnat studiesocialt stöd under såväl studietid som ferier. Jag har full förståelse för önskvärdheten av största möjliga likformighet i utformningen av det studiesociala stödet, men man kan inte bortse ifrån att den grupp jag här talar för på grund av sitt handikapp i viss mån är diskriminerad gentemot dem som icke är handikappade. Jag anser därför att starka skäl talar för ett samordnat studiesocialt stöd för dessa hörselskadade ungdomar under hela studietiden — även efter 18 års ålder och under ferier — med hänsyn till den väsentligt längre studietid som hörselskadade på grund av sitt handikapp har jämfört med normalhörande.

Eftersom de frågor som avser ekonomiskt stöd till handikappade elever blir föremål för fortsatta överväganden, anser jag i likhet med utskottet att anledning inte finns att bifalla motionen 1195. Jag kommer givetvis att följa denna fråga i fortsättningen och ber att få återkomma om skäl därtill förefinns.

Herr talman! De motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande tar upp de handikappades situation i det studiesociala systemet. Två motioner önskar en samordning av studiestödet och sjukförsäkringen. Samtliga motioner utmynnar i krav på utredning eller översyn. En statlig utredning och CSN har tidigare framhållit att de handikappades studiefinansiella situation bör utredas. Då de aktuella frågorna kommer att bli föremål för prövning inom studiestödsutredningen och den socialpolitiska samordningsutredningen, föreslår ett enhälligt utskott avslag på motionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande nr 11.

Nr 25 Herr talman! På senare år har idrotten i Sverige kommit att utövas Onsdagen den under alltmer professionella former. När det gäller stjärnidrottsmän kan 19 november 1975 ofta hela inkomsten för livsuppehället utgöras av idrottsinkomster. Det = vanliga är att idrottsmännen har en delinkomst av idrotten. Det innebär = Rätt till sjukpenning oftast att de uppbär en reducerad lön från det ordinarie arbetet. vid förlust av Mot denna bakgrund förefaller det mig obegripligt att den ena in = idrottsinkomst komsten, alltså den från idrotten, inte är sjukpenninggrundande. Avgörande för om en inkomst skall ligga till grund för sjukpenning är om ett anställningsförhållande föreligger, dvs. om det finns två parter, en anställd och en arbetsgivare. Kriterierna för om anställningsförhållande föreligger är specificerade i åtta punkter. För det första skall arbetstagaren utföra arbetet personligen och, för det andra, helt eller så gott som helt utföra arbetet själv. För det tredje skall han ställa arbetskraft till arbetsgivarens förfogande och för det fjärde vara knuten till arbetsgivaren och förhindrad att samtidigt utföra liknande arbete av någon betydenhet åt annan. När det gäller punkten 4 kan man bara hänvisa till de kontrakt som föreligger för alla allsvenska fotbollsspelare och ishockeyspelare. För det femte skall arbetstagaren vara underkastad arbetsgivarens kontroll och ledning och ha att följa dennes anvisningar i fråga om arbetets utförande, arbetsplats och arbetstider. Även detta stämmer helt in på idrottsmännen när det gäller matcher och matchtider. Möjligen kan det hända att någon misslyckas med en dribbling ibland, men han torde fortfarande vara kvalificerad enligt denna punkt. För det sjätte har den anställde att i arbetet använda arbetsgivarens maskiner, redskap och råvaror. I detta fall är det fråga om idrottsutrustning och liknande. För det sjunde gäller att arbetstagaren får särskild ersättning för direkta utlägg i arbetet — även detta stämmer helt in på idrottsmännen — och för det åttonde skall han ha åtminstone någon garanterad lön. Såvitt jag kan se är alla dessa villkor uppfyllda när det gäller kontraktsbundna idrottsmän. Spelarkontrakten är väldigt detaljerade och fastställer klart vad idrottsmännen har rätt till och inte rätt till. Spelarna har också ganska svårt att byta arbetsgivare — här gäller ettårskarens när man byter klubb, osv. Det kan nästan sägas att de är hårdare bundna till sina arbetsgivare än vanliga arbetstagare är. I utskottsbetänkandet sägs att det finns fall uppe hos försäkringsdomstolen, där det skall avgöras huruvida inkomster från fotboll är att anse som inkomst av anställning. Under hänvisning till att sådana ärenden ligger hos försäkringsdomstolen menar utskottsmajoriteten att man inte behöver ta ställning. Jag måste säga att det är minst sagt ett dåligt argument. Det finns ingen som helst anledning att avvakta vad en domstol tycker i det här fallet, när saken är alldeles klar. Dessa inkomster borde vara sjukpenninggrundande och det är mycket lätt för riksdagen att nu uttala sig för det. Idrottsmännen själva ställer också starka krav på att 135 deras idrottsinkomster skall bli sjukpenninggrundande och berättiga till övriga sociala förmåner. De ser det som helt fel — och däri har de stöd från vpk och även från folkpartiet — att de under en följd av år skall offra en massa tid och få en viss inkomst för det och att den inkomsten inte ger rätt till sociala förmåner. Ett argument emot kan möjligen vara att utgifterna för idrottsklubbarna ökar. Men det är inget hållbart argument därför att klubbarna borde ha råd med de utgifterna om de skall ha idrottsmän bundna med kontrakt på det sätt som de har. Dessutom ökar utgifterna bara skenbart för klubbarna. Det handlar ju om försäkringar, och på lång sikt torde idrottsföreningarna i själva verket tjäna på att teckna försäkring, även om de får betala avgifter till den. Det är ju så försäkringar fungerar. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet.

Bakgrunden till motionen är att jag kommit i kontakt med ett flertal idrottsmän som är kontraktsbundna och som har gott och väl halva sin årsinkomst av idrottsutövningen. Ungdomar är väl inte alltid så observanta när de skriver kontrakt att de får klart för sig att de inte erhåller någon sjukpenning. I vissa av de fall som jag har varit i personlig kontakt med har vederbörande blivit sjuka. Några av dessa idrottsmän har studerat, och de har bildat familj och då levt på idrottsinkomsten. När de blir sjuka, får de 8 kr. om dagen, och det är helt orimligt och omöjligt att klara sig på det. Självklart tecknar idrottsföreningarna försäkringar när det gäller skador under själva idrottsutövandet, men vid vanlig sjukdom är sjukpenningen bara 8 kr. och det är som jag sade helt omöjligt att leva på det när man har familj och bostad att klara av. Herr Olsson i Stockholm har redogjort för att vi får en allt större kader av idrottsmän som är helt beroende av den här inkomsten. Det är, såvitt jag kan förstå, ingen skillnad på förvärvsinkomst från vanligt arbete och från halvprofessionell idrottsverksamhet. Jag har på samma sätt som herr Olsson väldigt svårt att förstå att utskottet inte tar ställning. Trots att det ligger två överklagandeärenden hos försäkringsdomstolen borde utskottets majoritet haft möjlighet att ”tycka” någonting själv och inte bara hänvisa till försäkringsdomstolens beslut. Herr talman! Med detta vill jag bara yrka bifall till reservationen.

Nr 25 Herr talman! Jag kan fatta mig kort i den här frågan. Vi har i ut Onsdagen den skottsbetänkandet, som det här erinrats om av både herr Olsson i Stock 19 november 1975 holm och herr Andersson i Örebro, hänvisat till att försäkringsdomstolen = f.n. prövar två fall. De båda fallen gäller hur man bedömer arbetsta — Rätt till sjukpengarförhållandet för idrottsmän. ning vid förlust av Nu kan man säga att utskottet borde ha tyckt någonting innan för = idrottsinkomst säkringsdomstolen går att pröva detta. Men här finns en princip som man brukar tillämpa, nämligen att när försäkringsdomstolen har ett ärende under prövning bör man avvakta försäkringsdomstolens beslut. Vi har alltså menat att det måste vara rimligt att avvakta domstolens utslag. Till detta kommer att det ligger en proposition på riksdagens bord —- 1975/76:46 —- som kommer att behandlas i socialförsäkringsutskottet under morgondagen och i kammaren om någon vecka. I den propositionen framläggs förslag om att uppdragsinkomst skall ingå i beräkningen av sjukpenningoch pensionsgrundande inkomst och den skall alltid anses som inkomst av anställning. Vad jag kan förstå av den föreliggande propositionen så bör den rimligen lösa de problem som motionärerna med sin hemställan strävar att lösa. I det läget finns det i dag ingen anledning för utskottet att göra något annat än att avvakta beslutet i den fråga som kommer under höstens lopp. Jag tror propositionen löser de problem man vill ha lösta. Med dessa få ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan höll sitt inledande löfte att inte tillföra debatten något nytt utöver vad som är sagt i utskottsbetänkandet. Men när han säger att detta att avvakta vad försäkringsdomstolen tycker är något slags fastlagd princip håller jag inte med. Jag tror inte det finns någon grund för det. Det är inte och får inte vara så att riksdagen som är lagstiftande församling skall behöva avvakta hur en domstol dömer i det ena eller andra fallet. Propositionen om uppdragsinkomster kan i och för sig också betyda någonting. Det vet vi inte för propositionen är inte antagen ännu och har inte kunnat träda i kraft. Att hänvisa till de här två sakerna tycker jag bara är ett sätt att krypa undan sakfrågan. Jag kan instämma i vad herr Andersson i Örebro sade tidigare, nämligen att försäkringsdomstolens beslut inte borde hindra utskottet från att tycka någonting i sakfrågan. Man borde kunnat säga att man uttalade sig för detta, men att man ville avvakta det ena eller det andra utslaget eller hur propositionen kommer att behandlas i riksdagen. Ännu bättre hade det varit om man hade gått rakt på sak och sagt att betydande idrottsinkomster är att anse som inkomst av anställning och därmed sjukpenninggrundande.

Herr talman! När ett ärende av det här slaget ligger i domstol är det praxis att man avvaktar domstolens beslut, som blir prejudicerande. Skulle det bli på det sättet att man inte är nöjd med domstolens beslut har man att genom en framställning i riksdagen söka få rättelse. Det är så man får agera här också. Till detta kommer att propositionen 1975/76:46 — som jag nämnde tidigare — löser de frågor som motionärerna tar upp. Man kan inte gärna få en snabbare lösning på denna för idrottsfolket viktiga fråga. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motion krävt en serie viktiga reformer inom forskningspolitikens område. Forskningen är ingen politiskt neutral del av samhällslivet. Hur resurser används, vilka uppgifter som ställs främst, vilka intressegrupper som övar inflytande på forskningen, de arbetande forskarnas frioch rättigheter — allt detta är politiska frågor. Beroende på hur de löses kan de påverka samhället och dess utveckling. Denna påverkan kan vara i folkflertalets och arbetarklassens intresse — eller i kapitalets intresse. Den kan göra forskarna till nydanare och samhällskritiker, men den kan också tvinga dem att tjäna härskande maktgrupper och finansintressen. Forskningspolitiken kan göras till en angelägenhet för små, interna maktgrupper. Den kan också bli en angelägenhet som beslutas öppet och under parlamentarisk kontroll. Det är flera avsnitt, där vi mot denna bakgrund kräver reformer. Det första gäller riksdagens insyn i och styrning av forskningspolitiken i stort. På det kravet har utskottet svarat med att hänvisa till den s.k. forskningsrådsutredningen och riksdagens informationsutredning. Men det ligger i viss mån vid sidan av frågan. Vad det handlar om är ju inte att riksdagen bara skall passivt sitta och ta emot information om redan fullbordade fakta. Vad det handlar om är att riksdagen skall få en budgetredovisning av forskningsanslagen — en särskild forskningsbudget. Utifrån denna skall riksdagen kunna diskutera och utöva inflytande över de stora linjerna i forskningspolitiken och av medlens fördelning i grova drag. Detta åstadkommes givetvis inte med fler utredningar, som f. ö. är ganska onödiga i sammanhanget. Det är enklare än så. Det åstadkommes genom att ur statsbudgeten bryta ut delanslagen och presentera dem som en särskild, samlad forskningsbudget. Sådant behöver inte utredas. Det är, som sagt, en redovisningsoch datafråga. Att enbart hänvisa till utredningar visar att man inte riktigt förstår detta. Frågan gäller: Nr 25 Skall folkrepresentationen kunna överblicka och besluta om statens forsk Onsdagen den ningspolitik i stort? Eller skall den bara få en massa papper som handlar 19 november 1975 om byråkratiska instansers beslut och som saknar överskådlighet och — sammanhang? Utskottet tycks anse att det räcker med en massa papper = Vissa forskningsfrå som om vi inte hade papper nog i detta hus. gor Vårt andra krav — och det är väl kanske mera centralt, politiskt sett — rör privata maktgruppers inflytande över forskningen. Det är en stor och viktig maktfråga. Forskningen av i dag här i landet, särskilt den teknisk-naturvetenskapliga, är oerhört genomträngd av privatintressen. Hela institutioner och hela kadrer av forskare köps upp av finansintressena. Därvid uppstår inte bara ett rättsligt problem, nämligen huruvida statliga tjänstemän, sittande på statliga institutioner, skall fullgöra storfinansens forskningsuppdrag. Det uppstår också en allmän maktpolitisk frågeställning: Skall statens forskningsresurser och högskolornas forskare stå i någon sorts ansvar inför folket och folkrepresentationen? Hur skall de i så fall komma till rätta med de lojalitetskonflikter som oundgängligen kommer att uppstå? — För utskottets socialdemokratiska ledamöter är väl ändå inte så naiva, att de tror att storfinansens forskning också är folkets och att det som är bra för Wallenbergsföretagen är bra för oss alla, arbetarrörelsen inräknad? Ingen annanstans i svensk offentlig förvaltning tillåts tjänstemän samtidigt vara betalda av staten och stå i lojalitetsförhållande till privatintressen. Allt förtroende för offentlig förvaltning skulle undergrävas, om detta vore en generell regel. Men vid högskolorna i landet går det inte bara för sig, utan där är det faktiskt regel. Och utbildningsutskottet, i sin avpolitiserade aningslöshet, tyckert.o.m. att det är fullt i sin ordning och att det skall vara så. Låt mig ge några små axplock ur floran av privata bindningar som forskningen och forskarna här i landet är utsatta för. Wallenberggruppens holdingbolag Incentive utnyttjar extraknäckande statliga forskare.

Och inför allt detta säger utskottet: Här finns inga konflikter, här finns inga problem! Ett annat exempel: Den stora läkemedelskoncernen Astra — som tillhör Wallenberggruppen —- dominerar i hög grad inriktningen av forskningen bl.a. vid Kemicentrum vid Lunds universitet. Det är få forskare där som inte är sysselsatta med projekt styrda av Astra och dess affärsintressen och behov. I samband med ett JK-ärende för ett tag sedan framkom, att Astra otillbörligt och utan medgivande från konsistorium eller universitetskansler i åratal hade placerat forskningspersonal vid avdelningen för organisk kemi i Lund, vars chef dessutom innehar konsultanställning hos samma företag. Och så säger utskottet, att här finns inga problem; det här behöver vi inte göra någonting åt! Ett tredje exempel: Under fjolåret utnämndes en rad professorer i kemiska ämnen vid svenska högskolor. Chefen för medicinsk och klinisk farmakologi vid Astras dotterföretag Hässle utnämndes till professor i klinisk läkemedelsprövning i Göteborg. Forskningschefen och vice verkställande direktören vid Astra blev professor i läkemedelskemi i Uppsala. Forskningschefen vid Astra Pharmaceuticals blev professor i läkemedelskemi vid Karolinska. Hässlechefen för industriell och analytisk kemi blev professor i industriell farmakologi i Uppsala. Chefen för farmakologiavdelningen vid samma företag blev professor i farmakologi vid universitetet i Göteborg — osv., osv. Och så säger utskottet: Det här är inget problem. Det här behöver vi inte göra någonting åt. Justitiekanslern har i utredningar vid ett par tillfällen skarpt anmärkt på olika former av uppdragsforskning. Särskilt uppmärksammad blev skandalen med det s.k. Metallform, där professorer vid Tekniska högskolan i Stockholm bildat ett privatbolag i högskolans lokaler. Herr talman! Jag är ju själv statstjänsteman. Om jag skulle ta konsultuppdrag vid ett företag eller för en kommun, skulle naturligtvis min opartiskhet som länsplanerare omedelbart rubbas. Det skulle strida mot förvaltningslagens 4 § och statstjänstemannalagens 13 §. Vi har ett annat exempel: Om en polismästare säljer lotter, är det enligt justitieombudsmannens beslut en handling av i princip samma karaktär, eftersom det ankommer på polismyndighet att bevilja tillstånd osv. Men inom forskningen tolereras mot hela lagens anda stridande former av bindningar och beroenden, och detta i en häpnadsväckande utsträckning. Och så säger utskottet: Det behöver vi inte bry oss om. Enligt en utredning som gjordes av TCO år 1970 hade alla 11 personerna i Wallenbergföretaget Incentives vetenskapliga råd uppdrag inom STU. Totalt hade Wallenberggruppens företag då 37 uppdrag inom STU. Kooperativa förbundet hade 4 och fackföreningsrörelsen 2. Är detta inget problem? Skall det enligt utskottet vara på det sättet med forskningens maktpolitiska inriktning? Vi kommer via detta automatiskt in på rättsförhållandena för forskarna, som vi också har tagit upp i motionen. Den unge forskare som — helt korrekt — anmälde Metallformskandalen för myndigheterna blev utsatt Nr 25 för repressalier. Detta bekräftades i JK:s utredning. Det väcker natur Onsdagen den ligtvis frågan: Hur far man fram med de forskare som inte underordnar 19 november 1975 sig extraknäckarnas intressen, de som är kritiska och självständiga, så — som forskare egentligen alltid bör vara? Vissa forskningsfrå Gång på gång får vi konstatera — jag har påtalat det flera gånger i = gor kammaren -— att förtjänta kritiska forskare här i landet måste flytta till grannländerna. Och gång på gång visar det sig att de där ger fler, intressantare och självständigare bidrag till forskningen i sina ämnen än de som här hemma tillåts slå ut dem i striden om tjänster. En rad uppmärksammade och anmärkningsvärda felaktigheter kan konstateras i den rättspraxis som har utbildats vid de svenska högskolorna. Några belysande exempel: Vid ett sakkunnigförfarande i Lund fungerade som sakkunnig en av Astrakoncernens chefstjänstemän. När vederbörande utsågs till sakkunnig låg han redan i förhandlingar med koncernen om sin tjänst. I fjol utsågs till en kemidocentur en sökande som saknade föreskriven pedagogisk meritering och inte heller kunde åberopa vad som i praxis brukar grunda dispens i sådana fall. I flera andra fall har förekommit avsiktliga och medvetna felvärderingar av forskningsarbetens meritvärde. Exempelvis har sökande åberopat arbeten där de haft medförfattare. Därvid har i det ena fallet ett sådant arbete helt eller huvudsakligen tillskrivits den ene författaren som merit. I ett annat tillsättningsärende har sedan samma arbete helt eller huvudsakligen tillskrivits den andre författaren som merit. Det groteska är att en och samma sakkunnig i ett ärende har påstått att ett arbete i huvudsak är författat av en viss sökande och i ett annat ärende hävdat att samma arbete i huvudsak är författat av medförfattaren. I interpellationssvaret till mig i riksdagen för en tid sedan har utbildningsministern förklarat detta förfarande vara uppenbart omöjligt. Men både universitetskanslersämbetet och departementet har sedermera godkänt flera sådana orimliga förfaranden. I ett fall kan t.ex. en uppenbart icke behörig person förordnas till docentur, medan man i ett annat fall förklarar en person icke behörig, som av tre tyska och en amerikansk professor förklarats kompetent t.o.m. för professur. Vidare har det hänt att man har förklarat en sökande obehörig för docentur med hänvisning till att han inte sammanfattat sina primärpublikationer i en sammanfattande sekundär publikation —- trots att detta icke är något formellt villkor för behörighet och trots att bestämmelserna föreskriver att doktorsexamen icke är nödvändig om det finns motsvarande kompetens. I ytterligare ett ärende blev en sökande utslagen med hänvisning till att han hade lägre betyg vid lärarhögskola än motsökande. I verkligheten visste beslutsfattarna — och det framgår av handlingarna i ärendet — att de sökande hade bedömts efter olika skalor, eftersom de genomgått lärarhögskola vid skilda tillfällen. I båda fallen handlade det nämligen i 143 realiteten om samma betygsgrad i förhållande till de olika skalornas konstruktion. Det var bara det att man vid lärarhögskolan hade bytt betygsskala — man hade ett annat betygsättningssystem. Detta är också uppenbart för den som genomgår handlingarna i ärendet. Likväl får den typen av fel passera opåtald. I ett tillsättningsärende nyligen sökte prefekten vid en institution misskreditera en av de sökande genom att till departementet insända nedsättande tidningsnotiser om det universitet i Tyskland, vid vilket en professor hade kompetentförklarat en sökande i Sverige. Det gällde ett universitet i en delstat med liberal-socialdemokratisk delstatsregering och universitetsstyrelse. Skrivelsen diariefördes anmärkningsvärt nog aldrig på utbildningsdepartementet. Prefekten i fråga åtalades nyligen och fälldes vid tingsrätten i Lund. I ett annat ärende förklarade tre professorer — gentemot en merit som hade anförts av en sökande — att tjänstgöringstidens längd inte borde tillmätas avgörande betydelse som pedagogisk meritering vid den typ av tjänster som var i fråga. Ändå hade två år tidigare justitieombudsmannen deklarerat att tjänsteåren måste, som han sade, tillmätas stor betydelse i relation till andra punkter i meriteringen till dessa tjänster. Vid en tjänstetillsättning i Umeå omformulerade en professor vid utannonseringen av en tjänst tillsättningsvillkoren, så att dessa i ett bestämt avseende blev högre än som föreskrivs av de formella bestämmelserna. Detta mot bestämmelserna stridande förfarande fick sedan ligga till grund för obehörigförklarande av en sökande, som man uppenbarligen inte på annat sätt hade kunnat undvika vid tillsättningen. I nio fall av tio har dessa och likartade felaktiga förfaranden godkänts av universitetskanslersämbetet. Herr talman! I statsförvaltningen är en tjänsteman jävig när det gäller beslut i ärenden som berör honom själv eller när han har deltagit i ärendets behandling i lägre instans. Vid universiteten är det däremot tillåtet för en tjänsteman att först påverka frågan i en instans och sedan besluta i överklagandeärende i högre instans. Det går alldeles utomordentligt väl för sig. Det är t.o.m. tillåtet enligt bestämmelserna och är alltså inte brott mot bestämmelserna, så som det vore i andra fall. Här råder alltså andra bestämmelser än inom statsförvaltningen i övrigt. Vidare tillåts att professorer sitter med och beslutar i klagoärenden mot sina egna tidigare beslut, vilket skulle uppfattas som helt orimligt i alla andra rättsliga instanser. Herr talman! Genomgången av en lång rad handlingar i en lång rad rättsärenden har för mig bekräftat vad vi framhållit i vår motion: Rättsförhållandena vid landets universitet är i förskräckande grad korrupta. De står inte i överensstämmelse med grundlagens krav och anda. Reformer och granskning är därför enligt vår mening nödvändiga. Men utbildningsutskottet säger inför detta: Här finns inga problem. Vi behöver inget göra. Vi vet ingenting. Demokratiska beslutsformer, som är ett annat av våra krav, styrning av forskningens och undervisningens lokala arbetsvillkor genom organ = Nr 25 valda av dem som arbetar vid institutionerna — enligt principen en man, Onsdagen den en röst — är en av vägarna att uppnå bättre insyn och tryggare rätts 19 november 1975 förhållanden. Större inflytande från representanter exempelvis för arbes I tarrörelsen och andra folkrörelser är ett annat sådant medel som kan = Vissa forskningsfråöka insynen. Men om dessa krav på demokratisering har utbildnings = gor utskottet ingenting svarat. Inte heller för dess socialdemokratiska ledamöter tycks fåtalsväldet och godtycket, som jag här har beskrivit, utgöra något problem. För oss socialister, liksom för alla andra medborgare som har en smula sinne för rättvisa och billighet och som vill hålla igen på orättvisor och på mäktiga ekonomiska intressens inflytande över forskningen och dess arbetsvillkor, bör det faktiskt stå klart att något måste göras och göras snart. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av fru Lantz.
Herr talman! Jag skall och kan självfallet inte gå in på de av herr Svensson i Malmö åberopade rättsfallen. Jag noterar att herr Svensson i över 15 minuter har upprepat ett anförande som han i huvudsak har hållit flera gånger tidigare i riksdagen. Det har i anförandet inte framförts några principiella synpunkter som icke tidigare har bemötts i kammaren, och jag ber därför, herr talman, att under hänvisning till utskottets skrivning få yrka bifall till dess förslag.
Herr talman! Jag vet inte om herr Alemyr är ute för att avsiktligt förolämpa. Det är faktiskt inte så som herr Alemyr säger. En rad av de här rättsfallen har jag inte talat om förut. Några av dem har jag tidigare berört, men inte heller då har ju herr Alemyr behagat resonera om dem. Det är inte rättsfallen som sådana det gäller — de konkreta fallen — för dem får vi inte ta upp till diskussion här, utan det är dessa rättsfall som symtom på allmänna rättsförhållanden som vi vill påtala. Vi vill med dem illustrera de allmänna rättsförhållandena vid högskolorna, och vi vill utifrån detta påkalla utredningar och reformer som vi anser vara välbehövliga. Och om herr Alemyr inte anser detta problem med de allmänna rättsförhållandena och deras förfall vid våra universitet vara en viktig fråga, som han behöver ägna mer än högst tio sekunder, kan jag bara om honom upprepa det omdöme som Theodor Mommsen en gång fällde om en romersk karriärpolitiker: Er ist ein Mann ohne Absicht, Einsicht und Ansicht.

Herr talman! Bestämmelserna om tillfällig handel har sin betydelse både för handelns folk och för konsumenterna. Personligen menar jag att det här inte föreligger någon motsättning mellan det som är bra för dem som är verksamma inom handeln och för dem som är konsumenter. Om den uppfattningen är riktig krävs det sanering inom vissa delar av den tillfälliga handeln. Det är också utgångspunkten för det förslag till ny lagstiftning som här lagts fram. 149 Utskottet har varit enigt om att tillstyrka lagförslaget. En minoritet, utskottets folkpartirepresentant och två moderater, har uttalat sig till förmån för mindre restriktiva riktlinjer för länsstyrelsernas tillståndsgivning till tillfällig handel än vad man dragit upp i propositionen. Jag skall säga ett par ord om detta. Personligen — och jag vet att det gäller många i moderata samlingspartiets riksdagsgrupp - finner jag propositionens förslag väl avvägt. Det skulle vara helt verklighetsfrämmande att förneka att det vid sidan av tillfällig handel som arbetar utan anmärkning finns företag som saluför dåliga varor, som är oåtkomliga för reklamation, som inte fyller berättigade anspråk som arbetsgivare och som försummar att leverera in skatter och avgifter. Verksamheten i sådana marodörföretag drabbar — för att gå baklänges i exemplifieringen — skatteverket, anställda och konsumenter. Men verksamheten drabbar också den normala handeln, som i många fall sannerligen inte tål sådana törnar. Redan nu har man i många fall svårt att hålla näsan över vattnet. Att se sina egna möjligheter att sälja en produkt radikalt försämrade genom att en stor kvantitet av varan har placerats ut genom en tillfällighetsförsäljning måste kännas bittert. Sker sådant ofta, blir konsumenterna i längden lidande genom att möjligheterna för företag att fortsätta med reguljär handel minskar. I sammanhanget har det talats om värdet av fri marknadshushållning och fri konkurrens. Ja, det är helt klart att det ligger stora värden i en konkurrens, om den sker med justa medel. Men det är just vad som inte sker i många fall i dessa sammanhang. För folkhushållet är det väsentligt att det kan finnas en långsiktigt planerande och hyggligt konsoliderad handel. Sådana överväganden har gjort att jag för min del — och jag vet att samma är fallet med många inom den moderata riksdagsgruppen — har för avsikt att stödja majoritetens hemställan.

Herr talman! De strömningar som slog igenom under 1800-talet och gav oss en näringsfrihetslag 1864 medförde en vidgad fri handel och etableringsrätt. Detta medförde för konsumenten betydande fördelar. Köparen var inte längre hänvisad till en särskild privilegierad säljare, utan kunde vända sig till det försäljningsställe som enligt hans mening sålde den bästa varan till det förmånligaste priset. Näringsfrihetsförordningen införde konkurrensbegreppet. Nu fick pris och kvalitet avgöra vart köparen skulle vända sig. Jag tror ingen kan bestrida nyttan för konsumenten av den mera liberala lagstiftning som vi då fick genom att konkurrensen blev fri inom handelsområdet. en kraftig skärpning av nu gällande regler.

Man anförde då samma skäl för restriktioner på förevarande område, men dessa ansågs — Lag om tillfällig inte tillräckliga för att motivera en reglering. Det är att märka att konhandel sumentombudsmannen, näringsfrihetsombudsmannen och kommerskollegium, som känner dessa frågor väl, alla har avstyrkt. De vill ha en annan lösning på den tillfälliga handeln. De i propositionen redovisade argumenten ger inte belägg för att ändrade förhållanden av mer avgörande betydelse inträtt. Med hänsyn härtill har jag svårt att se att ifrågavarande argument i dag kan anses motivera ett så omfattande ingripande i den fria konkurrensen som föreslås i propositionen och som utskottet anammar. Jag finner det föga rimligt att av de skäl som förebragts i propositionen inskränka möjligheterna för exempelvis en tillverkare att fritt välja annan distributionskanal i vissa fall för varupartier som han inte kan finna avsättning för inom reguljär handel. Det finns många exempel på hur detta har blivit till nytta för konsumenten och samtidigt för fabrikanten-tillverkaren, som har fått in pengar så att han har kunnat köpa mera råvaror för att börja ny produktion. Vid många tillfällen har denna typ av handel berömts i pressen. Det har framhållits att den betyder mycket för många branscher. Jag vill i det sammanhanget framhålla att den tillfälliga handeln får anses medföra positiva verkningar i flera hänseenden. Genom denna försäljningsform kan allmänheten på mindre orter få tillgång till ett varusortiment som den fasta handeln inte kan erbjuda. Samma argument har kommerskollegium, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentombudsmannen anfört. Kommerskollegium anser att handel av denna art många gånger torde utgöra en nyttig konkurrensfaktor för den bofasta handeln och i sig inrymma incitament till en från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av formerna för bedrivande av reguljär handel. Vi reservanter menar nu inte att varje utvidgning av regleringen på förevarande område kan anses omotiverad. Vi är medvetna om att den tillfälliga handelns obeständiga karaktär på den lokala marknaden kan medföra negativa effekter från bl.a. konsumentoch personalsynpunkt samt från fiskala synpunkter.

Man kan självfallet finna vissa negativa effekter från konkurrenssynpunkt, och tidigare talare har också berört dem. Men jag kan inte finna att det vare sig från konsumenteller samhällssynpunkt kan vara av intresse att eliminera eventuella missförhållanden genom att på föreslaget sätt radikalt begränsa förekomsten av tillfällig handel. Från principiell 151 synpunkt måste det vidare anses ytterst tveksamt att låta behovsoch konkurrenssynpunkter styra utvecklingen på den tillfälliga handelns område. För en myndighet — i detta fall länsstyrelsen — får det anses utgöra en mycket vansklig uppgift att, med utgångspunkt i konsumenternas situation på såväl kort sikt som i ett längre perspektiv, riktigt bedöma huruvida viss handel av tillfällig karaktär kan antas vara av väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt eller ej. Jag har väldigt svårt att förstå att länsstyrelsen, när den får in en ansökan, skall kunna bedöma om just den sortens handel är från konsumentsynpunkt lämplig eller betydelsefull. Nej, jag anser att det hade varit möjligt att finna en lösning på de problem som redovisas i propositionen som inte hade inneburit ett ingrepp i den tillfälliga handeln men ändå i väsentlig utsträckning hade eliminerat de olägenheter som enligt propositionen finns. En lämplig åtgärd kunde ha varit att generell tillståndsplikt införes men att tillståndsgivningen grundas inte som föreslås i propositionen på behovsprövning utan på att vissa objektiva villkor är uppfyllda. Som en grundförutsättning kunde man ha krävt att den sökande med hänsyn till personlig vandel skulle vara lämplig att driva denna verksamhet. Härutöver kunde man ha krävt exempelvis att vederbörande företag varit registrerat i handelsregistret och i mervärdeskatteregistret. Därigenom hade man kunnat lösa den fiskala frågan. Sedan kunde man också fordra att den sökande genom fakturor, referenser e. d. verifierade att han inte på olagligt sätt kommit över de varor han säljer. Likaså bör han vara skyldig att i sina annonser och på betalningskvittenser ange firmans permanenta adress. Jag tror att en ordningsmässig kontroll hade varit bättre än den i propositionen av utskottet tillstyrkta behovsprövningen. Vi reservanter anser att tillfällig handel har väsentlig betydelse ur konsumentsynpunkt. Vår uppfattning grundar sig på en mer positiv uppfattning av konkurrensens roll inom handeln och av fördelarna med att nya distributionsformer och distributionskanaler prövas. Jag har tidigare nämnt att om konsumenternas, de handelsanställdas och samhällets intressen tillgodoses på det sätt som vi angett i vår reservation, bör det vara möjligt att utan nackdel lämna tillstånd till tillfällig handel i betydligt större utsträckning än vad riktlinjerna i propositionen medger. Vi förordar sålunda en väsentlig modifikation av de stränga kriterier för tillståndsprövning som propositionen och utskottets majoritet föreslagit. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag tycker att de föregående talarna har gjort en så intressant historieskrivning över den rörliga handeln, att även jag vill ge en historiebeskrivning, men jag skall begränsa den till en mycket kort tid tillbaka. Nr 25 Under år 1973 uttalades i motioner en viss oro inför de olägenheter som de fria formerna av inomhusförsäljning av olika slag kunde förorsaka konsumenter, anställda och den reguljära handeln. Enligt motionärernas mening var det mycket sällan som de tillfälliga försäljningarna uppfyllde — Lag om tillfällig de krav på köptrygghet som konsumenterna hade rätt att ställa. De pekade — handel bl.a. på att de ambulerande företagen i stor utsträckning utnyttjade oorganiserad arbetskraft och i regel inte betalade avtalsenliga löner. Genom att undvika fasta kostnader för personal och lokaler kunde de ofta erbjuda varor till lägre priser än den bofasta och reguljära handeln. I motionen 1973:833 föreslogs att distributionsutredningen skulle få i uppdrag att närmare utreda frågan om vilka problem som uppstått till följd av de ambulerande företagens s.k. tillfälliga utförsäljningar. I sitt betänkande 1973:33 uttalade näringsutskottet att det delade motionärernas uppfattning att de försäljningsformer som berörda motioner behandlade medförde problem i flera avseenden. Men utskottet ansåg det ändå inte nödvändigt att tillsätta de utredningar som motionärerna förordat. I utskottsbetänkandet erinrades om att affärstidsnämnden beslutat göra en undersökning rörande omfattningen av den ambulerande handeln. Enligt näringsutskottets uppfattning skulle en sådan kartläggning utgöra ett värdefullt underlag för bedömningen av huruvida en lagteknisk översyn var motiverad. Riksdagen delade utskottets uppfattning att man borde avvakta de kommande utredningarnas resultat och avslog därför motionen. Näringsutskottet har alltså för bara några år sedan mött den här frågan. Utskottet uttalade vid den tidpunkten att det delade motionärernas uppfattning om att detta var en fråga som det fanns anledning att undersöka. I propositionen 52 med förslag till lag om tillfällig handel redovisas nu bl.a. två undersökningar beträffande omfattningen och inriktningen av den tillfälliga handeln. Dessa undersökningar har genomförts av Handelns utredningsinstitut under vintern och våren 1973 på begäran av affärstidsnämnden. Undersökningarna har bl.a. visat att försäljningstiden för den tillfälliga handeln mycket sällan har varat längre än två till tre dagar och i många fall endast en dag. De mer kortvariga försäljningarna har oftast förlagts till veckosluten. När endast en försäljningsdag förekommit har denna i regel varit en lördag eller en söndag. Jag vill erinra herr Andersson i Örebro om detta, eftersom jag vet att han vid andra tillfällen då vi diskuterat detaljhandelns problem inte haft en negativ uppfattning om öppethållande exempelvis på lördagar och söndagar. Vid en kontroll som genomfördes under 1973 låg lönerna för de tillfälligt anställda mycket lägre än för de anställda i den bofasta handeln. Att sänka priserna för konsumenterna genom att undvika åtaganden såsom avtalsenliga löner och olika slag av sociala förmåner kan ju knappast vara ett samhällsintresse. Efter de synpunkter som herr Andersson har 153 framfört vill jag än en gång peka på att dessa redovisningar visar att den tillfälliga handeln ändå har skapat problem på de lokala platserna både för detaljhandeln och för de anställda inom handeln. I departementspromemorian betonas också att konsumenterna vid den tillfälliga handeln inte har kunnat få det önskvärda skyddet mot utbud av undermåliga varor. Utskottet delar departementschefens uppfattning att den kritik som riktats mot den tillfälliga handeln har sådan styrka att en vidgad reglering av denna handelsform är nödvändig. I några motioner uttalas oro över att den fria konkurrensen inskränks alltför mycket. Motionärerna har bl.a. därför yrkat avslag på propositionen. Det har dock varit möjligt att i utskottet uppnå enighet om att riksdagen i dag bör godta ett system med en näringspolitiskt inriktad tillståndsprövning på den tillfälliga handelns område. Från denna utgångspunkt anser utskottet att riksdagen inte har någon anledning att tillbakavisa lagförslaget. Enligt propositionen skall tillstånd att driva tillfällig handel —- utom när det gäller vissa slags varor —- inte lämnas utan särskilda skäl. Utgångspunkten bör vara att tillstånd ges mycket restriktivt. Enligt departementschefen borde det endast i undantagsfall föreligga sådana skäl att tillstånd bör komma i fråga. Föredragande statsrådet säger också att för att en försäljning skall kunna sägas ha väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt krävs att den täcker ett behov hos konsumenterna vilket inte annars kan tillgodoses på orten. I reservationen 1, som är undertecknad av folkpartiets och moderaternas representanter i utskottet, förordas en väsentlig modifikation av de stränga kriterier för tillståndsprövning som departementschefen har angivit. Herr Andersson i Örebro har tidigare preciserat vad reservanterna i detta avseende menar. 4 Utskottsmajoriteten anser dock att det är motiverat att den tillfälliga handeln utformas så, att de tillfälliga försäljningarna begränsas. Herr Andersson i Örebro pekade på att det finns remissinstanser som har samma uppfattning som reservanterna.

I reservation 2 har de borgerliga partiernas representanter i utskottet följt upp ett av de båda yrkandena i motion 1975:1899 av herrar Mattsson i Lane-Herrestad och Mattsson i Skee. Liksom motionärerna anser reservanterna att utöver vad som allmänt sagts om väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt som ett avgörande kriterium vid tillståndsgivningen skall särskilt beaktas glesbygdsbefolkningens intresse av inköpsmöjligheter genom gårdfarihandel. Utskottsmajoriteten finner det inte motiverat med något särskilt uttalande, men för att undvika alla missförstånd vill jag här mycket kraftigt understryka att utskottsmajoriteten även anser att åtgärder av olika slag Nr 25 måste vidtas för att vi skall kunna ordna en tillfredsställande varuför Onsdagen den sörjning för glesbygdsbefolkningen. Det krävs exempelvis olika slag av 19 november 1975 stödåtgärder för att kunna bevara dagligvarubutiker i glesbygden. Som alla känner till, bedriver konsumentverket i samarbete med glesbygds — Lag om tillfällig nämnden en försöksverksamhet med statligt stöd till kommersiell service — handel i glesbygden. Där ingår självfallet dagligvaruhandeln. Det kommer att krävas insatser i syfte att ordna möjligheter att resa med kollektiva trafikmedel, hemsändningsservice och hemköpsservice för att säkerställa en godtagbar standard åt människorna i glesbygden.

Jag vill uttrycka min glädje över att ett enigt utskott kunnat stödja det andra yrkandet i motion 1899. Självfallet utgår utskottet också ifrån att berörda myndigheter vid tillståndsprövningen kommer att ta berättigad hänsyn till de sedan många år verksamma seriöst arbetande gårdfarihandlarnas önskemål, så att de inte behöver lämna sitt yrke. Efter herr Börjessons i Glömminge anförande om dessa köpmän vill jag än en gång uttrycka den förhoppningen att de som nu är verksamma kommer att tillvarata den möjlighet som ges åt dem att fortsätta i yrket. Utskottet har under arbetet med den föreliggande propositionen kommit fram till att det med hantverksutövare som kundkrets torde förekomma en viss kringföringshandel, avseende material som inte försäljs vidare. Utskottet anser att det knappast finns någon anledning att ålägga sådan handel eller försäljning till näringsidkare restriktioner som inte gäller för försäljning riktad till återförsäljare. Därför föreslår utskottet att i I § andra stycket ordet återförsäljare utbyts mot näringsidkare. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till samtliga punkter i näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 3.
Herr talman! Herr Blomkvist och jag är överens på en punkt och det är att det finns problem med den tillfälliga handeln. Vad jag sagt i mitt anförande är att just förslaget om behovsprövning är väl hårt. Man hade kunnat lösa de här problemen om man satt upp vissa objektiva villkor som skulle uppfyllas. Jag har redogjort för det tidigare, då jag nyss stod i talarstolen, och jag skall inte upprepa det. Men om man gjort på detta sätt skulle man ha täckt in säkerheten i vad det gäller mervärdeskatt, registrering i handelsregister etc. Jag tror visst att de remissinstanser herr Blomkvist åberopar är mycket kunniga inom det här området — det är självklart. Men anledningen till att jag åberopade kommerskollegium, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentombudsmannen var just att de har myndighets status och rimligtvis borde, eftersom de har den ställningen i samhället, kunna dessa ISS saker väldigt bra. De har avstyrkt propositionen just i den delen, de har velat ha det system jag har förordat. Vi har ju marknaderna kvar, och jag tycker personligen mycket om marknader. De är trevliga inslag i folklivet. Herr Börjesson i Glömminge berörde det tilltagande antalet marknader och det växande intresset för dem. Men vad har man för större garantier om kvaliteten på de varor man köper där? De finns självklart inte. Jag tror fullt och fast att de flesta som står på marknaden säljer hyggliga varor. Men att se så negativt på den tillfälliga handeln, tycker jag inte är berättigat. Herr Blomkvist försöker med sin statistik belysa att tillfällighandeln i huvudsak har söndagsöppet. Jag har inget material som motbevisar detta. Jag är ingen anhängare av söndagsöppethållande, men jag förstår att möjligheterna för dem att hålla öppet då gör att de tar tillfället i akt och håller öppet på de dagar de anser sig kunna få de flesta kunderna. Med det sagda, herr talman, står jag fast vid mitt yrkande; bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag vill bara peka på att den här frågan som herr Andersson i Örebro och jag nu har fört en viss diskussion om med säkerhet också har gett den dåvarande handelsministern anledning till mycket noggrann prövning. Det framgår av propositionen att han haft anledning att pröva alternativa system med tanke på de synpunkter som förts fram i remissvaren. Men efter denna prövning har han ändå funnit att den bästa lösningen var det förslag till tillståndsgivning som nu har föreslagits i propositionen. Det är detta som utskottsmajoriteten också har ställt sig bakom. Jag skall inte säga något mer om söndagsöppet och de insatser som herr Andersson i Örebro gjort på detta område. Jag har inte anfört någon statistik, jag har bara konstaterat att man i departementspromemorian pekade på att det här var dagar som den tillfälliga handeln utnyttjade ganska ofta.